Herr talman! Måhända är det så att man inte borde ha anledning att bry sig om vad Gösta Bohman säger. Men han säger ändock då och då att han företräder alla partier. Dessutom har han ju nyligen suttit i en regering. Och han representerar ändå det största borgerliga partiet, som eftersträvar att komma i en regering ihop med de andra. Då får man ju ta vad han säger litet på allvar. Det jag reagerar mot är den totala ensidigheten i synen på världen och människors villkor som herr Bohman representerar. Han höll ett tal som var ett korståg mot kommunismen, mot Sovjetunionen och mot stora delar av fredsrörelsen. En del var beaktansvärt. Men det var totalt ensidigt — ungefär som när Hilding Hagberg brukade gå an i gamla riksdagshuset förr i världen, då ett och annat av det han sade var riktigt men ensidigheten ju var total. Detta är allvarligt för vår trovärdighet — framför allt som demokrater. Här säger Gösta Bohman att han tyvärr inte har möjlighet att tala om annat än vårt närområde, Europa, och demokratins villkor. Men det är ju i Europa som den turkiska demokratin har krossats, som de turkiska fackliga ledarna har torterats och satts i fängelse, som människor interneras osv. Icke ett ord från herr Bohman! Hela världen diskuterar nu människors lidanden i El Salvador och det fruktansvärda som där håller på att ske. Inte ett ord från herr Bohman! Alla Gösta Bohmans vackra ord om demokratin och människors självbestämmanderätt klingar så falskt i mina öron, när han icke vågar tillämpa dem på länder som ligger så att säga inom västmakternas eller västblockets inflytelsesfär. Hade det varit så här en enda gång, hade jag möjligen kunnat låta det passera, men så har det varit i 15 år. Den svenska högern har en benägenhet att använda stora ord om människors frihet och om förtryck av människor och av demokratin, när förtrycket sker i kommunismens länder. Jag kan då ofta instämma i de fördömanden som ni ger uttryck för. Men när människor försmäktar i högerdiktaturens fängelser, då håller den svenska högern tyst. När människor torteras och plågas för sin övertygelses skull i alla de militärdiktaturer som det finns så många av i det som stundom kallas den fria världen, då säger den svenska högern aldrig någonting. Jag upplever detta allt starkare som något av nästan en fäaktig underdånighet inför förtrycket, när det kommer från höger, eller i varje fall som en djupt överslätande attityd, som för en demokrat icke är tillåten. Därför upplever jag icke den svenska högern som fullt pålitlig och trofast i hävdandet av demokratin och de mänskliga rättigheterna på det internationella planet. Jag tycker att det är viktigt att markera mot denna ensidighet. Vi skall kunna vara stolta över att stå upp till försvar för demokratins värden varhelst de må bli kränkta.

Herr talman! Kommunistledarens angrepp och kritik mot mig betraktar jag som ett beröm. Fortsätt att kritisera mig, herr Werner! Det är bara bra. Det kommer herr Werner att framstå i rätt dager. Till utrikesminister Ola Ullsten vill jag säga att jag inte tror att det föreligger några delade meningar mellan oss två då det gäller att bedöma sambandet mellan de globala spänningarna och spänningarna här uppe i Norden. Jag påvisade ju särskilt att det var de internationella spänningarna som i hög grad hade skärpt motsättningarna mellan de två supermakterna, och jag försökte analysera vad det får för konsekvenser för oss. Men vad som är värdefullt att belysa är att när spänningarna ökar ute i världen, så blir det ännu mera angeläget än någonsin tidigare för oss att försöka upprätthålla stabilitet i vårt närområde. Spänningarna ute i världen skall inte få tillåtas leda till ett spänningstillstånd här uppe också — i den mån vi över huvud taget kan påverka detta. Det var mot den bakgrunden som jag tyckte att jag särskilt borde koncentrera mig på vad som sker i vår egen närhet. Jag delar också den mera balanserade syn som Ola Ullsten har — i förhållande till Olof Palme — på Bresjnevs löfte i går. Det är inte så svårt att ställa ut löften om man redan har fullföljt den planmässiga uppbyggnad av SS 20-robotbaser som man anser sig behöva. Har man nått det mål som man har verkat för och anser att ”nu har vi tillräckligt”, så måste det ju vara ett intresse att försöka hindra motparten från att bygga upp ett försvar däremot. Ingen kan påstå att det råder balans i dag. Och om balansförhållanden är värdefulla för freden, så måste det också ligga i vårt intresse att sådan balans åstadkoms. Men Bresjnevs löfte innebär ingen balans. Även om NATO skulle fullfölja sina strävanden, så kommer NATO mot slutet av 1980-talet att ha ett mindre antal kärnvapenstridsspetsar än vad Sovjet har redan i dag. Jag tycker att man skall ta hänsyn till detta när man försöker bedöma Bresjnevs uttalande. Jag vill gärna också se något positivt i det, men man skall ha bakgrunden fullt klar för sig. Sedan känner vi ju igen Olof Palmes dialektik från tidigare debatter om Vietnam och förhållandena ute i världen.

Vad var det i mitt inlägg som Olof Palme inte höll med om? Vill Olof Palme vara snäll och tala om vad som var fel i min analys av den hotbild som jag skildrade? Mina bedömningar av vad som händer i världen, av våldet och förtrycket, är självfallet generella. Våld, förtryck, terror, hot och tortyr är desamma var det än förekommer. Min indignation och mitt avståndstagande blir inte starkare för att jag räknar upp alla de länder där sådant förekommer. Det trodde jag att en man som Olof Palme hade fullt klart för sig. Olof Palme sade själv, om jag inte minns fel, ingenting i sitt anförande om just det sovjetiska ideologiska systemets och det sovjetiska herraväldets betydelse för freden. Olof Palme tog upp olika konkreta problem men sade ingenting om existensen av detta det mest latenta hotet mot världsfreden — det sovjetiska systemets på tvång och militär styrka vilande herravälde över Östeuropa. Vi minns väl alla här i kammaren Olof Palmes ursäktande attityd en gång i tiden då det gällde de kubanska fånglägren. Och en del av oss minns hur Olof Palme förklarade att prästerna i Iran byggde upp demokratin med minutiös noggrannhet. Det var förhastad omdömeslöshet kan jag tänka mig — jag tror inte att det var uttryck för en ideologisk grundsyn. Men även om Olof Palme gör sig skyldig till sådana förlöpningar skulle det aldrig falla mig in att ifrågasätta Olof Palme som demokrat. Jag tycker att Olof Palme skall hålla sig för god för att dra ned debatten på den nivån. Olof Palme har fullt klart för sig att när det gäller synen på demokratin, på mänskliga frioch rättigheter, på en human människosyn står vi på samma grund. Det borde Olof Palme ha klart för sig även om jag inte räknar upp alla länder där sådant trampas under fötterna. Annars vore det skräp med Olof Palmes uppfattningsoch omdömesförmåga.

Herr talman! Det är litet tröttsamt att föra debatterna med Lars Werner och hans partikamrater om att Sverige inte tar tillräckligt tydlig ståndpunkt i olika internationella konflikter. Det spelar nästan ingen roll vad den svenska regeringen säger — alltid är det något adjektiv som fattas för att kommunisterna skall bli nöjda. Och i grunden kommer det naturligtvis alltid att finnas den spänningen, eftersom vi företräder helt olika ideologisk syn på tingens ordning både i Sverige och ute i världen. Skillnaden är densamma som mellan en demokratisk uppfattning och en icke-demokratisk uppfattning. Men nu tog Lars Werner upp en mer konkret fråga — den svenska regeringens stöd för det medlingsförsök som nu görs av Mexico. Dess utrikesminister har redan haft ett par samtal med sin amerikanske kollega, och jag hoppas att det blir fler samtal mellan dem. I mitt inlägg innan Lars Werner gick upp i talarstolen sade jag att regeringens utrikesdeklaration innebar ett entydigt stöd för detta medlingsförsök. Då tycker jag att det är onödigt att ta upp kammarens tid med att fråga om regeringen stöder detta medlingsförsök. Om Lars Werner gör det en gång till tänker jag inte svara. Det är bra att de demokratiska partierna i riksdagen kan enas om utrikespolitiken. Samtidigt är det klart att det finns skillnader i grundsynen, värderingarna och betoningarna.

Jag utnyttjade ordet ”besök” i skärgården. Sedan tillade jag strax efter att det handlade om en allvarlig kränkning. Jag hoppas att det har framgått för både kammarens ledamöter och andra att regeringen betraktar ubåtsincidenten i höstas såsom en allvarlig kränkning av svenskt territorium, den allvarligaste någonsin i fredstid. Får jag sedan, herr talman, ta upp en annan fråga som också Gösta Bohman berörde och som diskuteras ganska mycket just nu, nämligen förhandlingarna om gränslinjen i Östersjön. Vissa debatter har en tendens att gå alldeles på sned, därför att människor som berörs av saken får helt felaktig information om vad det gäller. När sådana missuppfattningar uppstår hos människor som inte har anledning att sysselsätta sig med saken professionellt i ena eller andra meningen utan i regel är hänvisade till vad olika debattörer säger, kan dessa missuppfattningar vara ursäktliga. Men när människor som har skyldighet att sätta sig in i vad det gäller försöker utnyttja dessa missförstånd för politiska syften, är det inte ursäktligt. Debatten om gränsdragningen i Östersjön är ett exempel på just detta. Det har sagts att regeringen är beredd att sälja ut svenskt fiskevatten och våra möjligheter att borra efter olja i den omstridda delen av Östersjön och att regeringen är beredd att göra det lättare för ryssar och andra att segla ända in till den gotländska kusten med sina krigsfartyg, ubåtar och annat. Ingenting av detta, herr talman, är riktigt. Ingenting av detta bär ens ett spår av sanning. När allt detta uttalas, sker det i regel i medvetenhet om att det är felaktigt. Vi diskuterar inte territorialgränsen, som är en gräns för främmande krigsfartyg. Vi diskuterar inte ett område, som i dag är tillgängligt för svensk oljeletning eller annan prospektering av resurserna på havsbottnen. Vi diskuterar i dag inte något fiskevatten som är svenskt. Vad vi sedan 13 år håller på med är att övertyga de sovjetiska myndigheterna om att den linje som skall vara gräns mellan de båda ländernas kontinentalsocklar och därmed också för fiskevattnen skall vara mittlinjen mellan Gotland och den baltiska kusten och inte, som ryssarna menar, en linje mellan det svenska fastlandet och den baltiska kusten. Det område som vi nu diskuterar är i dag varken svenskt eller sovjetiskt utan s.k. vit zon. Nu menar tydligen en del av debattörerna — och moderaterna sällar sig till dem — att ryssarna, om vi bara sitter ned och väntar, kommer att inse att de har fel och ge hela detta område till Sverige. Detta har visserligen aldrig någonsin hänt tidigare, när ryssarna har förhandlat med något annat land om ett omstritt vatten. Men nu skulle det alltså inträffa, om vi satte oss ned och väntade. Låt mig säga att denna tanke är lika ljusblå som ibland himlen över det omstridda havsområdet. Det är mycket möjligt att vi kommer att sitta där 13 gånger 13 år till utan att nå några resultat. Vad vi nu erbjuder ryssarna är smärre korrigeringar av den linje som Sverige anser vara den riktiga. Vi för med andra ord precis samma slags förhandlingar som sedan lång tid tillbaka förs t.ex. mellan Sovjet och Norge och där den norska ståndpunkten är precis densamma som Sveriges. Lyckas vii de här förhandlingarna, kommer det att innebära att ett område som är många gånger större än Gotland blir svenskt fiskevatten och fritt för svensk oljeletning. Lyckas vi inte, vilket vi naturligtvis inte gör om vi inte ens försöker, blir det som det är i dag, vilket är till nackdel för alla de intressen som moderater och andra säger sig tala för.

Herr talman! Först om den sovjetiske presidentens utspel. Det är utmärkt om Sovjetunionen slutar att placera ut raketer, precis som, vilket jag sade, president Reagans nollutspel var utmärkt. Naturligtvis innebär inte detta att man har funnit en slutlösning, men jag är positiv till hela den här typen av utspel, därför att de kan vara inledningen till en gynnsam process. Jag behöver inte särskilja vad jag tycker bra eller illa om i herr Bohmans anförande. Jag hänvisar till mitt i de styckena — det är bättre. Herr Bohman försökte ta fram några förgripliga uttalanden av mig. Jag har aldrig försvarat några fångläger på Cuba. När det gäller Iran sade jag, när jag var där första gången, under Banisadrs tid, att man i Iran har byggt upp sina demokratiska institutioner med pedantisk noggrannhet. Varenda seriös observatör delar uppfattningen att det är precis så det är. Sedan är det en annan sak vartill man har använt dessa institutioner eller låtit bli att använda dem. Förfalskningen av vad jag sade sprids av en liten fascistorganisation här i Sverige, och det är synd att herr Bohman skall ta intryck av den. Eller kanske han tog intryck av en av mågastumpens många lappar — jag vet inte. I vilket fall som helst var det fel. Nej, det grundläggande kommer inte herr Bohman ifrån, och det är konsekvent för moderaternas uppfattning sedan många många år tillbaka. Man säger visserligen: Vi är naturligtvis mot våld och förtryck överallt i världen. Men sedan är det slut. Moderaterna finns icke med t.ex. — det har jag aldrig hört av Gösta Bohman -— när det gäller att fördöma diktaturen i Turkiet. Jag minns väl när demokratin krossades i Chile, vilken oerhörd brist på engagemang som moderaterna visade. När hörde vi moderaterna stå upp till försvar för befrielserörelserna i världen? När såg vi moderaterna ta initiativ till solidaritetsaktioner för de demokratiska krafterna? När vi här i riksdagen har samlat oss till gemensamma protester över partigränserna mot förtryck och stormaktsaggression, brukar moderaterna vara det enda parti som står utanför. Där vill inte moderaterna samordna sig, men i den berömda konservativa internationalen med herr Strauss och Mrs Thatcher, där är man beredd att vara med. Nej, jag vill upprepa detta: Det är en konsekvent erfarenhet, år ut och år in, att när människor förtrycks i högerdiktaturer, när de torteras och plågas, då iakttar moderaterna och den svenska högern en märklig tystnad. Man är mot in abstracto, men aldrig när det verkligen gäller. Det innebär ju att man inte har den rätta trofastheten när det gäller värnet av enskilda människors rättigheter mot förtryck, och det innebär också att man minskar trovärdigheten i neutralitetspolitiken. Visserligen talar man ut, men det är bara emot händelser inom det ena blocket. När samma typ av händelser inträffar inom det andra stormaktsblocket visar man denna överslätande underdånighet, och det är till skada för svensk demokrati. Det talas om stabilitet i världen och vårt försvar. Vi har stått för svenskt försvar för att värna vår neutralitet, och vi har betalat för det. Det blir mera bekymmersamt nu, när Gösta Bohman har ett huvudansvar för att de svenska statsfinanserna och den svenska ekonomin har förstörts. Var tredje kula vi köper nu är en lånad kula. Var tredje kapten är en kapten på kredit. När det svenska generalitetet marscherar fram med tränsar och galoner är det dess värre lånta fjädrar — Bohmans lånta fjädrar. Det är också ett ansvar som ni har för att undergräva trovärdigheten och stabiliteten i värnet om vår svenska neutralitet och vårt svenska oberoende.

Herr talman! Vad skall man egentligen säga om herr Werner som, när han lyssnar på den här debatten, tror sig förflyttad till en sal där han hör Reagan tala? Han bör nog vara tacksam för att han inte tror sig förflyttad till Sovjet — där skulle han inte ha haft någon möjlighet att tala fritt på det sätt som man ändå kan göra i Amerika. Att händelserna i Polen skakade oss alla är alldeles självklart; det finns väl ingen anledning att närmare gå in på det. De skakade kommunisterna mer än några andra, därför att det som hände i Polen var en reaktion mot partier som står herr Werner nära och vilkas politik herr Werner står för här hemma i Sverige. Jag kan så innerligt väl förstå att herr Werner kände sig skakad — men inte av samma skäl som vi andra svenskar skakades över händelseförloppet. Till vår utrikesminister, som inte tyckte att mitt anförande skulle ha dugt som en utrikesdeklaration, vill jag säga: Det har jag inte heller gjort gällande. Det var inte alls fråga om det. Jag har läst Ola Ullstens utrikesdeklaration, och jag förklarade i mitt anförande att jag kunde instämma i i stort sett allt vad han sagt i den. Det var en bra deklaration. Jag skall väl inte behöva stå här i riksdagen och läsa upp hans utrikesdeklaration på nytt för att han skall bli nöjd? Jag tog i mitt anförande upp saker som inte var med där för att komplettera utrikesdeklarationen. Det är ju ett av syftena med dagens debatt. Jag fick en fråga om vad man enligt min mening ytterligare skulle ha gjort efter kränkningen av svenskt vatten utanför Karlskrona. Jo, man skulle inte en månad efteråt ha ställt upp och förhandlat med ryssarna och i de förhandlingarna ha gjort ett viktigt ställningstagande som innebar ett brott mot principer som vi själva har hävdat och som ryssarna själva hävdar i andra sammanhang. Vi har hållit på mittlinjeprincipen — och den skall vi hålla på även i fortsättningen. När en liten stat börjar kompromissa om viktiga principer, kommer kompromisserna inte att ta slut. Jag tror att Ola Ullsten själv ångrar sin åtgärd. Huruvida han nu vill medge det är kanske en annan sak. Olof Palme kritiserade i sitt anförande mitt inlägg och min analys. Jag frågade Olof Palme: Vad var det som var fel i min analys av oroshärdarna här i Europa? Tala om det för mig, uppmanade jag honom. Han svarade att hans anförande var bättre. Det är möjligt att Olof Palme tycker att hans anförande var bättre, men det var inte något svar på min fråga. Jag menar att Olof Palme är skyldig att ge mig svar på en sådan fråga, innan han går upp i falsett på det sätt som han nyss gjorde. Vårt avståndstagande beträffande Turkiet är precis lika klart som alla andras. Och jag tror att Inger Lindquist — som sitter i Europarådet och som där, tillsammans med socialdemokrater, har deltagit i ett beslut om Turkiet — isitt anförande kommer att belysa problematiken i Turkiet och redovisa den syn som vi står för. När jag lyssnar på Olof Palme, får jag en känsla av att man måste följa honom i varenda nyans, uttrycka sig på precis samma sätt som han för att bli godkänd som demokrat. Man måste fördöma allt ute i världen lika omfattande som han för att det skall bli fullt klart att man är lika fördömande som han. Det räcker inte med att generellt förklara vad man vill, utan man skall gå in i detalj på varenda punkt — annars duger det inte för Olof Palme. Sådana villkor för debatten kommer jag inte att acceptera. Och man behöver faktiskt inte skrika och höja rösten på det sätt som Olof Palme gör för att bli hörd. Det går att bli hörd, även om man är något lågmäld i sin argumentation. Olof Palme avslutade med att dra in statsfinanserna i bilden. Vi lånar till varje kapten, varje blivande ryttmästare och varje kanonkula, tror jag att han menade. Det intressanta är att Olof Palme vill låna ännu mer. Det budgetförslag som socialdemokraterna har lagt fram i sin motion leder till ökad upplåning. Om vårt upplåningsbehov skulle försvaga vår neutralitet och minska tilltron till demokratin, är Olof Palme själv den som vill skada demokratin. Hans slutsats är hårresande. Håret måste resa sig på Olof Palmes huvud, eftersom han drog denna slutsats. Så några ord om historieskrivningen när det gäller Chile. Vi sade aldrig nej till att här i riksdagen göra de uttalanden som det då var fråga om. Vad vi har opponerat oss mot är att man utanför riksdagen och utanför reguljära instanser för utrikespolitiskt handlande skulle gå ut och göra gemensamma uttalanden för alla partier. Sådana uttalanden skulle de facto komma att uppfattas som uttalanden för nationen, men skulle inte ha gått igenom den noggranna granskning - med hörande av utrikesnämnden, förslag från regeringen m.m. — som riksdagen förutsätter att utrikespolitiken skall ägnas. Det är således fråga om formerna för hur kritiken skall framföras. På den punkten har vi olika uppfattningar. Det minns vi från Vietnamdebatten. Vi har en annan syn på hur man skall framföra kritik, Olof Palme. När vi kritiserar Förenta staterna behöver vi inte åberopa koncentrationsläger för att bli hörda. Det måste tydligen Olof Palme göra.

Herr talman! Utrikesdebatterna i den svenska riksdagen brukar vara lugna tillställningar. I dagens debatt har det förekommit ovanligt många repliker. Skulle det tyda på motsättningar när det gäller den svenska utrikespolitiken? Nej, jag noterar att det som här har sagts icke har gällt Sveriges inställning eller handlande i utrikespolitiska frågor. Det har mera koncentrerat sig på hur partierna har ställt sig med avseende på vissa länder. Det finns anledning att konstatera att Sveriges neutralitetslinje och vår strävan efter internationell fred och säkerhet fortfarande ligger lika fast, trots vissa repliker i dagens debatt. Tyvärr har mänsklighetens historia kantats av krig och rustningar. Trots att folkflertalet inget hellre önskar än att få leva i fred, har krig och våld ständigt varit människans följeslagare genom århundradena. Oupphörligt möter vi rapporter om våld och förtryck, krigshot och regelrätta strider. Ofantliga summor satsas på rustningar och krigsförberedelser. Världens samlade militärutgifter uppgår nu till drygt 500 miljarder dollar per år, en summa som motsvarar den samlade inkomsten hos den fattiga hälften av världens befolkning. Rustningarna pågår i oförminskad takt. Misstron mellan supermakterna ökar. Mänskligheten lever nu under ett hot som blir alltmer märkbart och som kan leda till att hela vår jord, hela vår civilisation kan utplånas i ett kärnvapenkrig. Kärnvapnen utgör ett direkt hot mot hela vår existens, oavsett var på jorden vi befinner oss. Efter varje krig har ropen rests i världen: Aldrig mera krig! Ju större omfattning kriget har haft, desto starkare har kraven varit på en bestående framtida fred. Men ordet ”aldrig” har med tiden tunnats ut, och kvar har stått den fruktansvärda realiteten krig — med alltmer fasansfulla vapen. Orden har svallat i ländernas många tal om deras egna starka fredsvilja, men samtidigt har upprustningarna pågått i ett alltmer accelererat tempo. Våldet har tyvärr blivit en del av vår vardagstillvaro. Vi möter det ständigt i massmedias glimtar från Centralamerika, Afghanistan, södra Afrika, Polen och Mellanöstern. Men vi får naturligtvis inte låta det bli glimtar som snabbt rusar förbi. Sverige tar alltid aktiv del i strävandena efter fred. Vi får inte låta oss bli avtrubbade av det våld och den rustningsspiral som i dag är en verklighet. Både för de människor som så hårt drabbas och för vår egen säkerhets skull måste vi reagera mot alla våldsföreteelser. Därför får vi aldrig ge upp nedrustningsarbetet, även om det inte ger så stora påvisbara resultat. Dess värre kan situationen ge anledning till pessimism. Under den senaste generalförsamlingen i Förenta nationerna antogs 48 resolutioner i de s.k. nedrustningsförhandlingarna — vi har ju aldrig nått en egentlig nedrustning, utan bara en begränsning av rustningarna. Som en jämförelse kan nämnas att det 1965 antogs 9 resolutioner. Antalet har sedan ständigt ökat med åren. Om nedrustningen skulle stå i proportion till antalet antagna resolutioner, skulle vi snart få en fredlig värld. De mycket små framstegen i nedrustningsarbetet och supermakternas dominerande roll får dock inte leda till att småstaterna ger upp sitt ansvar. Om de små staterna samarbetar, ökar möjligheterna att de får gehör för sina intressen och förslag. Det finns i detta sammanhang anledning att understryka det angelägna, ja, det nödvändiga i en ökad folklig opinion i fredsoch överlevandefrågor. Det är positivt att människors oro inför rustningarna och inför framtiden kanaliseras i ett engagerat arbete för nedrustning. En bred och engagerad opinion är det bästa vapnet i kampen för fred. Herr talman! Världsbilden ter sig mörk. Kriserna och konflikterna är många och spridda över de olika kontinenterna. Regeringsdeklarationens ganska dystra tongångar är dess värre berättigade. Stor oro inger det hårdnande klimatet mellan stormakterna. Även om resultatet ser klent ut, måste dock förhandlingar fortgå. Det är alltid bättre att prata än att skjuta med kanon. De ideologiska motsättningarna i världen blir alltmer framträdande. Man märker det som en bakgrund till de olika problem som behandlas. Kommunismens framfart, utan hänsyn till folkets vilja, möts givetvis av motstånd från dem som kämpar för sin frihet. I Afghanistan finns ryska trupper som ett monument över att det landet förlorat sitt självbestämmande och sin neutralitet. I Polen bröts en utveckling mot ökad frihet med militärdiktatur och krossande av människornas frihetslängtan. Efter massiv internationell påtryckning drog sig USA ut ur Vietnam, men Sovjets brutala ockupation av Afghanistan fortsätter. Att med vapenmakt ockupera ett litet land är ett av de mest flagranta brotten mot länders självstyre, och det som förekommer i Afghanistan kan inte annat än fördömas. Jag citerar en skildring från tidningen Vi, där man talar om massakern som genomfördes på våren 1979 i byn Kerala i Kunarprovinsen. Tidningen skriver: ”Alla män och tonåriga pojkar föstes ihop vid byns moské. De ställdes mot väggen och avrättades av ryska soldater. Kvinnorna och barnen blev vittnen till blodbadet. 1200 män mördades, bara 22 överlevde.” Vietnam underkuvar fortfarande Kampuchea, och Tanzania har inte låtit Uganda bli fritt. Det finns inget försvar för att ett land ockuperas. Det är en ny form av kolonialism. Den andra formen av kolonialism — neokolonialismen — som bl.a. USA tillämpar, måste naturligtvis också upphöra. Det kan aldrig försvaras att en stormakt med ekonomiska och andra metoder ingriper i ett annat lands inre angelägenheter. USA:s agerande i Centralamerika är oroande, inte minst mot bakgrund av att säkerheten och freden därigenom hotas i ett område som redan är explosivt. Genom sitt agerande stöder USA också krafter och regimer som grovt kränker de mänskliga rättigheterna. Det kan aldrig nog betonas att vi bör framhålla de mänskliga rättigheterna. I de båda konventioner som antogs 1966 står riktlinjer för vad som bör iakttas. Det står om ländernas självständighet och rätt till självbestämmande. Det står också en hel rad andra saker som det bör erinras om i samband med vad som förekommer nu, nämligen att staterna skall säkerställa ”rätten för fackföreningar att bilda nationella förbund och rätten för dessa att bilda eller ansluta sig till internationella fackföreningsorganisationer”. Det står vidare om ”rätten för fackföreningar att fritt utöva sin verksamhet” och om ”rätten att strejka”. Dessutom nämns alla övriga frioch rättigheter som vi känner till i konventionerna, och som vi alltid starkt bör betona. Det finns en hel rad uppgifter som det borde erinras om, t.ex.: Envar skall äga rätt till föreningsfrihet, däri inbegripet rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att skydda sina intressen.” Detta står i artikel 22. Beträffande styrelseskick står det i 25:e artikeln att man har rätt att ”välja och bli vald, vid periodiska och hederliga val, förrättade på grundval av allmän och lika rösträtt och hemlig röstning, varigenom garanteras att väljarnas vilja kommer fritt till uttryck”. Över huvud taget kan man i dessa konventioner finna riktmärken för hur ett hederligt land bör handla, men tyvärr förtrampas dessa rättigheter ofta. Att observera är att när konventionerna utformades arbetade Sverige intensivt tillsammans med andra länder för att också få till stånd ett kontrollorgan, så att stater som skriver på konventionerna inte sedan bryter mot dem. Det var emellertid inte möjligt, eftersom många länder kämpade emot. Men ett fakultativt protokoll som ger vissa anvisningar kom till stånd. Bl.

Men ett stort antal länder gjorde inte det, utan de undvek att skriva på konventionerna. Därigenom fick man inga möjligheter att kontrollera deras åtgärder. Av de andra missförhållanden som råder i världen vill jag särskilt framhålla Sydafrikas fasthållande av Namibia inkl. Walvis Bay, vilket har fördömts vid en rad tillfällen. Alla ursäkter för fördröjandet av Namibias frihet är bara den obotfärdiges förhinder. Vi har talat om Namibias frihet i så många år och fått förklaringar från Sydafrika gång på gång om att det är än det ena, än det andra som det skall ordnas eller förhandlas om. Det finns ingen anledning längre att förhindra att Namibia och Walvis Bay blir fritt. I Mellanöstern rasar alltjämt kriget mellan hårt sargade länder. Trots FN-resolutioner och medlingsförsök är motsättningarna mellan Israel och arabstaterna djupa. Och, som alltid, är det civilbefolkningen — palestinierna — som lider och blöder. Herr talman! Den grova kränkning av svenskt territorialvatten som den sovjetiska ubåten gjorde sig skyldig till har redan nämnts i debatten och måste kraftigt fördömas. Det var ett välförtjänt öde när det ryska krigsfartyget likt en pråm släpades ut från svenskt territorialvatten. Dess värre skadade ubåtshändelsen också allvarligt tanken på en kärnvapenfri zon i Norden. Inte minst fäste den uppmärksamheten på ihåligheten i det ryska talet om Östersjön som ett Fredens hav. Som framhålls i regeringsdeklarationen kommer det inträffade att ställa ökade krav på kontroll och övervakning. Det sägs vidare i regeringsdeklarationen att regeringen avser att fortsätta arbetet för en kärnvapenfri zon. Det är bra. Samtidigt måste dock ökad press sättas på stormakterna att få till stånd utfästelser som kan göra det möjligt att förverkliga zontanken. Inte minst vilar det ett tungt ansvar på Sovjet. Ubåten torpederade ingenting men skadade allvarligt försöken att få en kärnvapenfri zon i Norden. Ändå var det Nikita Chrustjov, Rysslands härskare vid det tillfället, som 1959 tog det första initiativet, vilket 1961 fullföljdes av den danska kommunistledaren Aksel Larsen och den finska ledaren för det kommunistiska partiet Hertta Kuusinen. Herr talman! Vi lever i en värld där bara en del av mänskligheten kan få sina basbehov tillgodosedda. Antalet svältande människor ökar, arbetslösheten växer i u-länderna, öknarna breder ut sig på den bördiga markens bekostnad, miljöförstörelsen ökar. Hopplösheten och misären drabbar allt fler. Det borde vara en självklarhet att allt som går att satsa av mänskliga och materiella resurser mobiliseras på att säkra mänsklighetens överlevnad och inte på att slösa bort resurser och skapa ständigt nya vapen för att förgöra mänskligt liv. Att lösa de fattiga ländernas problem och utjämna klyftorna i världen är i verklig mening ett fredsbevarande arbete. Det är i själva verket en förutsättning för att konflikter och spänningar skall kunna upplösas. När vi värnar om det svenska u-landsbiståndet och inte låter de ekonomiska problemen i vårt land gå ut över vårt stöd till de fattiga länderna är också det en insats för fred och överlevnad. Arbetet för fred hör nära samman med andra angelägna framtidsfrågor. Det gäller u-ländernas utveckling och även utnyttjandet av naturresurserna och förhindrandet av den miljöförstörelse som pågår. Ytterst handlar det om ett arbete för mänsklig överlevnad, och i det arbetet bör Sverige ta aktiv del.

Fru talman! För någon vecka sedan avslutades Nordiska rådets 30:e session i Helsingfors. Det var alltså en jubileumssession, minnesvärd i olika avseenden, kanske främst därför att den gav mindre utrymme åt retorik och mer åt saklig behandling av frågorna. Där saknades ansträngda festtal och banketternas mångfald. Den förlusten kändes icke svår. Nordiska Rådet har fått enklare vanor under senare år, och detta till allmän belåtenhet. Sessionen var den bästa jag varit med om, sade den danske delegaten Stetter efteråt. Den var realistisk, inte minst därför att den gav stort utrymme åt den självkritik utan vilken ingen organisation kan uppnå medelåldern. Vad tidningsläsarna mest noterade var möjligen den danske folketingsmannens provocerande tilltag att till Finland medföra en bit hasch, inköpt på Sergels Torg. Vad han ville visa var att slappheten i fråga om narkotika var lika stor i Stockholm som i Christiania. Så till vida nådde han sitt mål som att Christiania enligt folketingets beslut i går kväll icke kommer att stängas. Men å andra sidan kommer polisiära åtgärder nu att sättas in mot den nordiska knarkcentralen. Och nu visades som sällan tidigare en bred förståelse för det gemensamma nordiska ansvaret att skydda ungdomarna från knarktillförsel. Det var den 13 februari 1953 som representanter för fyra nordiska parlament och regeringar samlades till möte i Köpenhamn. Nordiska rådet hade kommit till efter en rekordkort förberedelse, knappa två år. Och det var i en lycklig stund. Besvikelse och olust präglade det nordiska samarbetet efter de skandinaviska försvarsförhandlingarnas misslyckande 1948-1949. Men genom ledande nordiska statsmäns försorg, Hans Hedtoft och Nils Herlitz och senare också K. A. Fagerholm — Finland sökte först några år senare inträde — byggdes ett nytt samarbete upp, slagkraftigare än förut. Det har sagts om det nordiska samarbetet att det har en tankeväckande kyrkogård. 1950 närdes stora planer på en nordisk tullunion. De gick om intet. Senare satsade man på Nordek, ett samarbete inom handelspolitik och ekonomi jämte en tullunion. Även dessa planer måste överges så sent som i undertecknandets ögonblick. Vid årets session noterades motigheterna för Nordsat, främst till följd av Danmarks vägran, som en ny gravsten. Men det kapitlet är lyckligtvis ännu icke avslutat. Alla dessa misslyckanden var märkliga så till vida som bakslagen gav upphov till något annat och livskraftigare. Negativismen, som trodde sig främja det passiva, framdrev i stället något aktivt, något gott. Syftena med den nordiska tullunionen uppnåddes på annan väg, genom bildandet av Efta. Nordek kompenserades genom nya samnordiska organ, såsom ministerrådet och Investeringsbanken. Och i fråga om Nordsat blev det denna gång blott ett uppskov, samtidigt som ett annat och mindre projekt, Tele-X, blev föremål för fortsatt undersökning. I längden torde det, fru talman, icke vara rimligt att nordiska TV-tittare skall hänvisas till tyska, franska och engelska sändare men icke kunna se och lyssna till bilder och ljud från Norden. Det vore en katastrof på lång sikt för den nordiska kulturen, om så skulle bli fallet. Och att vi med öppna ögon skulle arbeta för en sådan utveckling förefaller icke välbetänkt. Vad gick då självkritiken ut på? Det kan icke förnekas, att sedan de stora frågorna fått sin lösning -— eller i varje fall kommit ett ordentligt stycke på väg — blir utrymmet för nya insatser mindre och försiggår på en lägre nivå. Passfriheten finns där, den fria nordiska arbetsmarknaden är redan där, även om en ny konvention undertecknades i Helsingfors, och samarbete i lagstiftningsfrågor och kanske främst kulturavtalet är viktiga ting. Kulturbudgeten uppgår till något över 100 miljoner danska kronor — om nu det skall vara någon värdemätare — och mycket nyttigt sker därigenom. Socialpolitiken finns gemensam — oberoende av gränser är den nordiske medborgaren i dag skyddad i fråga om socialvård. Samtidigt har nordismen levandegjorts, för att citera K.A. Fagerholm, genom mängden av de många små frågorna, som icke fångar allmänhetens intresse så som de stora ärendena, men som i alla fall är av vardagsnära betydelse för de många människorna. Självkritiken, som med särskild tyngd framfördes från den norska delegationen, gick ut på att i de nya stora frågorna — inflationen, arbetslösheten, låg tillväxt, budgetar i obalans — har Nordiska rådet spelat en förunderligt liten roll. ”Det är väl icke för mycket att säga att aldrig har Nordiska rådets arbete varit präglat av mindre entusiasm och framåtanda än i dag, dess värre, dess värre.” Nordiska rådet är enligt denna mening i färd med att mista något av sin trovärdighet bland folken. Vi har alla ett ansvar för att icke bli uppfattade som kuggar i en pratmaskin, en kvarn som i det oändliga mal om igen det som kommer ut ur kvarnen. Vi har byggt upp en för stor apparat för de frågor vi sysslar med, sade många. Dessa inlägg från norsk sida, av Joe Benkow och delvis Gro Harlem Brundtland, kom att prägla en stor del av debatten. Enighet rådde om att institutionerna i Nordiska rådets hägn har blivit för stora, för dyrbara, och att i åtskilliga fall verksamheten fortsätter oförändrad av ren slentrian. Exempel på de mest skiftande arbetsområden under institutioners vård nämndes, några nära nog otroliga. Faran för byråkrati är tidigare belyst och har icke blivit mindre genom åren. Vad är då att göra? En erfaren nordisk skribent har uppmanat politikerna att följa med sin tid. Strukturen passar inte i dag, när beslutsprocessen blivit annorlunda. Så till vida har därvid skett en ändring som att det partipolitiska samarbetet har utvidgats. I Helsingfors kunde för första gången listor uppgöras inför valen som täckte både rättvis fördelning mellan länder —så har det alltid varit — men också mellan partierna. Häri ligger en stimulans och en källa till vitalisering av arbetet. När de nordiska delegationerna icke längre är samma kraftkälla blir det partierna som i stället får tjänstgöra som vitaminsprutor. Ett annat råd är att de nordiska länderna bör arbeta mer efter bilaterala lösningar. Ett tredje råd är att politikerna måste bli djärvare och ta itu med 1980-talets stora problem. Vad som särskilt nämndes var energioch miljöfrågor, där arbetet är begynt men där stora grepp ännu icke synts till. Ett välgörande inslag i år i Helsingfors var koncentrationen på Nordens hemmamarknad. För några år sedan hade konservativa politiker i Norden motionerat om avvecklandet av hinder i lagstiftning och författningar för samarbetet, och efter rådets bifall till motionen har nu systematiska genomgångar gjorts av dessa hinder, vilka successivt föreslås avskaffade. Men än dröjer där kvar mycken tvekan, t.ex. i fråga om den fria aktiemarknaden, något som i och för sig vore ett naturligt komplement till arbetsmarknadens frihet. Jörn Donner, som gärna spelar rollen av braständare — mer eller mindre lyckosamt — har föreslagit att Nordiska rådet skulle sammanträda blott vartannat år. Tyngdpunkten skulle mer förläggas till Ministerrådet — det beslutande organet. Det här receptet torde icke vara att rekommendera annat än i fråga om att Ministerrådets arbete bör intensifieras. Rådet bör verka mer som en regering och underkastas parlamentarisk kontroll samt i enlighet därmed också effektivare än hittills ansvara inför rådet. Och varför icke ha en nordisk minister i varje regering som uteslutande sysslar med nordiska frågor och icke behöver splittra sin verksamhet på t.ex. socialpoltik eller energi? På en punkt var alla eniga. De olika parlamenten måste mer aktivt komma ini arbetet. Skam till sägandes hör Sverige till dem som i det avseendet är på efterkälken. Nordiska debatter i Sveriges riksdag är en sällsynthet, och någon kontinuerlig informationsverksamhet förekommer icke i partigrupperna. Vi diskuterar i denna kammare oftare Öst-Timor och Jemen än Norge och Danmark. Vi är många som i riksdagsgrupper och utskott har ett tungt ansvar för detta, och förhoppningen är nu att impulserna från Helsingfors skall åstadkomma en ändring även i vårt parlament i det avseendet. Nordiska rådet är en institution som under 30 år har blivit omistlig — icke blott som debattforum för nordiska politiker utan också i praktiskt arbete. I en orolig och skrämmande värld utgör vårt nordiska samarbete, omfattande 22 miljoner människor, en tillgång och en stimulans som vi icke kan vara utan. Så, fru talman, skall jag övergå till några reflexioner med anledning av dagens debatt. Olof Palme talade om ”maximalistiska” uttalanden från tjänstemän i fråga om den nordiska kärnvapenfria zonen. Det kan vara riktigt. Men då är det också riktigt att säga att det tidigare har förekommit ”minimalistiska” uttalanden från politiker, ofta i herr Palmes omedelbara närhet — även om herr Palme icke själv har tagit del i detta — som förklarat att Östersjön icke borde ingå i någon kärnvapenfri zon, icke borde beröras av ett sådant beslut. Hur ohållbar en sådan tanke varit har ju framgått av den senaste tidens händelser. Herr Palme yrkade också på att man skall se positivt på herr Bresjnevs i går gjorda uttalande. Det är riktigt — varje förslag till nedrustning måste man se positivt på. Varje sådant förslag är ägnat att föra utvecklingen något steg framåt. På samma sätt som det förslag Reagan framförde för en tid sedan bör mötas positivt, så bör också Bresjnevs i går mötas positivt. Men även om vi ser positivt på förslaget bör vi, som utrikesministern med allt skäl har framhållit, inte låta oss luras av detsamma. Det är en sak att komma med förslag om nedrustning i ett område där man själv har gjort sitt, där man är fullrustad så att säga, där 300 SS 20-robotar finns installerade — en annan sak att verka för en allmän nedrustning och även själv göra en insats. Sedan fäste jag mig, fru talman, vid att det icke i herr Palmes anförande eller i regeringsdeklarationen, vilka båda — med allt skäl — gjorde anspråk på att vara världsomspännande, sades ett ord om utvecklingen i Nicaragua. Den bjuder ju annars på åtskilliga bekymmer, icke minst med tanke på att Sverige ju har Nicaragua som ett nytt biståndsland. Vi vet att det i Nicaragua numera förekommer koncentrationsläger, fängelser, även om några av dessa öppnas när den mexikanske presidenten kommer på besök. Vi vet att yttrandefriheten är inskränkt och att landets mest betydelsefulla tidning gång efter annan drabbats av utgivningsförbud. Det hör till det centralamerikanska dilemmat och det centralamerikanska problemet att utvecklingen åt vänster ibland snabbt visar drag som påminner om, ehuru icke når upp till det föregående vanstyret och det föregående eländet under andra styrelseformer. Till sist, fru talman, en reflexion som anknyter till arbetet i Nordiska rådet. Under 22 år i Nordiska rådet har jag icke hört ett sådant språkbruk och sådana personangrepp som i dag förekommit i utrikesdebatten från Olof Palmes sida gentemot Gösta Bohman. Det torde icke heller ha hörts i andra nordiska parlament. Uttryck som ”fäaktig underdånighet” hör inte hemma i parlamenten. Det är en ytterst beklaglig innovation herr Palme försöker sig på, om han vill införa sådana uttryck i svenskt parlamentariskt språkbruk. Vi vet att han vet att moderata samlingspartiet och Gösta Bohman är demokrater och livliga anhängare av folkstyrelsen. Varför säger han då detta? Han säger det därför att en valrörelse förestår. Det kan också kallas hyckleri, och framför allt är det en bumerang, som drabbar Olof Palme själv.

Fru talman! Olof Palme har i den här debatten vitt belyst den socialdemokratiska synen på utrikespolitiken. De olika socialdemokratiska talarna efter honom kommer att ta upp olika områden. Också Norden kommer senare i debatten att behandlas, kan jag säga till Allan Hernelius. Själv skall jag ägna mitt anförande åt i första hand Centralamerika. Vi tog en chans, sade amerikanska UD och presenterade ”bildbevis” om en påstådd massaker på indianer i Nicaragua. Det vara bara det att bilden visade sig härröra från diktatorn Somozas tid.

Det var bara det att soldaten aldrig varit i vare sig Cuba eller Etiopien, inte varit i El Salvador på uppmaning av någon nicaraguansk myndighet och inte ens hade sett några andra nicaraguaner eller andra utlänningar slåss på gerillans sida i El Salvador. Vem vet — kanske man inom Kremls murar sade, när den sovjetiska ubåten upptäcktes i den svenska skärgården: Vi tog en chans. De båda supermakternas agerande i världspolitiken mot små neutrala stater visar få tecken på respekt för andra staters suveränitet. Någon har liknat förbindelserna mellan de små centralamerikanska republikerna och giganten USA vid ett förhållande mellan en haj och sardiner. Och hajen har ätit många sardiner under årens lopp. Historien kan visa på många exempel. Den främsta drivkraften var ursprungligen ekonomisk. Men så småningom har det blivit ett politiskt handlande. Man tar till det pålitliga kommunistspöket. Det har sedan 1920-talet lanserats av olika amerikanska regimer. De enda revolutioner som accepteras är de som gjorts i antikommunismens namn. USA självt säger sig frukta kommunistiskt maktövertagande: efter Nicaragua skulle El Salvador, Guatemala och de andra länderna i området falla som dominobrickor. Men kommunismen är inte och har aldrig varit någon betydelsefull kraft i Latinamerika. Frihetskampen i Latinamerika är inte en förlängning av öst-väst-motsättningar. Vad människor vill ha är jord och frihet. Kampen är en strid för att den stora massan skall få ett bättre och friare liv. Människorna vill inte längre finna sig i förtryck och utsugning. Detta är klasskamp i ordets mest genuina mening. Vi får dagligen rapporter om mord och tortyr i flera länder i Centralamerika. Och det är alltid lika kusligt med dessa rapporter. De följer samma mönster. En besutten överklass och medelklass, en liten, liten minoritet av befolkningen, tar till de mest brutala medel för att behålla sina privilegier. I inbördeskrigets El Salvador skall militärjuntan ordna allmänna val den 28 mars. Förre amerikanske justitieministern Ramsey Clark sade vid en konferens här i Stockholm i helgen ”att det är väldigt viktigt att de kommande valen i El Salvador tas för vad de är — en parodisk föreställning där oppositionen inte törs ställa upp därför att de riskerar att bli skjutna”. I Nicaragua har man infört undantagstillstånd. Landet känner sig hotat. Man vill skydda sig från ”yttre och inre aggression”. UD i Washington bekräftar att USA sedan nära ett år tillbaka hjälper icke-marxistiska oppositionsgrupper i Nicaragua med miljoner dollar. I förra veckan läckte det ut uppgifter att USA-regeringen redan gett klartecken till CIA att upprätta en exilnicaraguansk kommandostyrka på 500 man, som skulle användas vid operationer mot Nicaragua. Den amerikanska regeringen har varken bekräftat eller dementerat de här uppgifterna. Kommandostyrkans uppgift är bl.a. att spränga strategiska broar. Så har redan skett. Vad man sällan hör talas om är att det i Nicaragua faktiskt har ägt rum en politisk liberalisering, som bl.a. yttrar sig i stora statliga stimulansåtgärder till näringslivet, som till över 70 90 är privat, och att en intensiv politisk debatt pågår, där landets samtliga elva partier deltar, kring den kommande lag som skall reglera partiernas roll. Nästa år kommer diskussionerna om de kommande valen att inledas. Dessa val kommer att äga rum senast 1985. Nicaragua har som enda land efter revolutionen avskaffat dödsstraffet, något som ju inte ens Norge gjorde omedelbart efter krigets slut. Vad vi hoppas är att landet — trots det som undantagstillståndet kan föra med sig — får chansen att fortsätta det utvecklingsoch demokratiseringsarbete som har påbörjats. Den mexikanska fredsplanen inger en strimma av hopp för den här delen av världen, och Sverige bör ge sitt fulla stöd till den mexikanska planen. Det har ju här varit en ordväxling mellan utrikesministern och Olof Palme om vad som är det starkaste uttrycket. Men det är väl också så, Ola Ullsten, att ord betyder väldigt mycket inom diplomatins språk. Det kan hända att ett kommatecken eller en punkt har avgörande betydelse för vad man egentligen menar. Jag tycker att Sverige på alla sätt på diplomatisk väg bör verka för ökad förståelse för denna fredsplan i de stater som är närmast berörda. Man blir ibland litet frustrerad över den passivitet som tycks råda inom den svenska utrikespolitiken i dag. Det finns de som menar att det kanske är alldeles för sent att hoppas på fredliga förändringar. Så länge USA kräver att få diktera villkoren, så länge USA vägrar att acceptera det berättigade i de folkliga kraven, så länge finns det i varje fall inget hopp. Revolution är alltid en dålig lösning på samhällets problem. Bitterhet och hat lever kvar efter revolutionens seger och gör det som regel omöjligt att få tillstånd en lugn, demokratisk utveckling. Men revolutionen blir ofta en sista förtvivlad nödvändighet som i Kina, som i Vietnam, som på Cuba. När världens rikaste och mäktigaste nation systematiskt sätter in sina krafter för att krossa strävanden mot frihet och demokrati, då kan situationen knappast bli mer förtvivlad. Den mexikanske författaren Carlos Fuentes erinrade en gång amerikanerna om deras egen revolutionära historia: ”Kom ihåg” — skrev han — ”att det inte är Musse Pigg som gör revolution. Revolution görs av hungriga, tappra, vreda och desperata människor.” Vi tog en chans — tänk om mani stället kunde säga: Vi gav dem en chans! Vi gav dem en chans att få leva i fred. Vi gav dem en chans att själva få utveckla sina länder. Jag tror att vi alla hoppas att freden skall få en chans även i Centralamerika. Fru talman! Sedan några ord till Allan Hernelius med anledning av vad han sade i slutet av sitt inlägg. Allan Hernelius! Det var inget personangrepp mot Gösta Bohman som Olof Palme gjorde. Det var ett påpekande om hur ensidigt Gösta Bohman hade framfört den moderata synen på utrikespolitiken. Jag tror att alla som lyssnade till Gösta Bohmans inlägg i den här debatten fått klart för sig att det var ett mycket ensidigt reaktionärt dokument. Och jag tror, Allan Hernelius, att man i en utrikespolitisk debatt från andra partier har rätt och skyldighet att påpeka detta.
Fru talman! Först en replik på ett sidospår. Fru Sigurdsen framförde i fråga om den ryska ubåten en teori, som gick ut på att befälhavaren kanske sade: Vi tar en chans. Det kan vara en teori bland andra. Men vad som är mer allvarligt är att den chansen förenades med att man lastat båten med 100 kilo kärnvapenutrustning under namn av ”behörig utrustning”. Sedan till fru Sigurdsens slutord. Det var inte ett personligt angrepp, sade hon. Men Gösta Bohman förklarade ju i sitt anförande varför han inskränkte sig till att ta upp Europas problem. Det var bara ett påpekande som Olof Palme gjorde, sade fru Sigurdsen. Visst kan det tolkas så, men även ett påpekande bör klädas i en språkdräkt som är tolerabel i ett parlament. Jag tycker att vad Olof Palme sade om fäaktig underdånighet och annat är förnedrande för Sveriges riksdag.

Fru talman! Jag hade inte tänkt begära ordet med anledning av fru Sigurdsens inlägg, men när hon säger rätt ut att den svenska utrikesförvaltningen i dag präglas av passivitet tycker jag att hon är skyldig både den svenska utrikesförvaltningen och kammaren en förklaring till vad hon menar. Vad var det för slags aktivitet som pågick under hennes egen tid i regeringen men som saknas i dag? Vad är det för aktivitet i fråga om Centralamerika som Sverige kan utöva men inte utövar? Jag förstår av vad både Olof Palme och Gertrud Sigurdsen sade att det skulle vara något fel på Sveriges stöd till den mexikanska medlingsaktionen. Jag trodde att den debatten var avslutad nu. Den för oss inte vidare. Vi har precis samma uppfattning om den frågan. Varför skall vi då diskutera den? Gertrud Sigurdsen sade att i det diplomatiska språket, som hon själv är väl förfaren i, är det viktigt med både komma och punkt. Jag skulle vilja föreslå fru Sigurdsen att vi sätter punkt för den här debatten.
Fru talman! Eftersom jag ändå har replikrätt, Ola Ullsten, har vi ännu inte satt punkt. Jag talade inte, det kan Ola Ullsten se i mitt manuskript, om utrikesförvaltningen — den har ju bara att bereda ärenden för utrikesministern och regeringen — utan jag sade den svenska utrikespolitiken. Det är gott och väl att man ansluter sig till olika förslag som vi tycker är angelägna att ge vårt stöd. Men det skulle vara mycket mera aktivt om den svenska regeringen någon gång tog första steget. Jag säger inte att Sverige skulle ha lagt fram någon fredsplan när det gäller situationen i Centralamerika — det skall naturligtvis andra länder göra. Men ett mer aktivt agerande i utrikespolitiska frågor borde man kunna förvänta sig från regeringen. Att vi har samma uppfattning är bra, men i många frågor, såväl på det allmänpolitiska området som på utrikespolitikens och biståndspolitikens områden, är det ofta så att vi från socialdemokratiskt håll föreslår saker, och sedan kommer regeringen efter. Det är O. K., men jag tycker att det är regeringen som skall driva frågorna först. Allan Hernelius sade att Gösta Bohman hade sagt att han begränsade sitt anförande till utvecklingen i Europa. Även om han under 30 minuter inte kunde ta upp något mer än Europa — fast jag tycker att man i en utrikespolitisk debatt bör vidga ramarna och även tala om det förtryck som finns i andra länder — kunde Olof Palme konstatera att Gösta Bohman inte alls berörde situationen i Turkiet. Och situationen i generalernas Turkiet är nog så allvarlig som situationen i generalernas Polen. Och jag upprepar: Det var inte ett personligt angrepp på Gösta Bohman, det var en analys av den moderata utrikespolitiken sådan den presenterades av Gösta Bohman i dagens utrikesdebatt.
Fru talman! Gertrud Sigurdsen kommer fortfarande bara med allmänt tal utan något som helst bevis för sina påståenden om den passivitet som skulle råda i svensk utrikespolitik. Det enda exemplet hon kan anföra är att Sverige borde ha tagit första steget. Sedan skyndar hon sig att säga att Sverige inte borde ta något steg alls. Det är alldeles riktigt. Vi är inte i den positionen att vi kan lägga fram några fredsplaner för Mellanamerika. Vi kan stödja andra sådana, vilket vi också gör. Vi hade även för en tid sedan en sådan här debatt som gällde ett gemensamt franskt-mexikanskt uttalande till förmån för just förhandlingar om läget i El Salvador. Långt innan det förslaget var framlagt, hade den svenska regeringen på egen hand i FN föreslagit just detta. Då visade socialdemokraterna sin initiativkraft på det utrikespolitiska området genom att långt därefter föreslå den svenska regeringen att den borde ansluta sig till vad den franska regeringen och den mexikanska regeringen gemensamt kommit fram till. Är det detta som menas med talet om att den svenska regeringen kommer efter den socialdemokratiska oppositionen? I det här fallet är vi i själva verket långt före. Om jag skulle pressa Gertrud Sigurdsen på flera exempel, skulle resultatet bli ungefär lika magert och katastrofalt för hennes egen debatt. Vad Sverige däremot kan göra i detta område på egen hand, vilket vi också gör, är att bidra med humanitära insatser. Vi gör stora humanitära insatser direkt i de länder som det nu är diskussion om, inte minst i Nicaragua, men också till förmån för flyktingar från El Salvador. Om jag minns beloppet rätt, har vi satsat 22 milj.kr. på sådan verksamhet ganska nyligen. Vi har dessutom sedan en tid tillbaka, vilket jag har berättat för kammaren tidigare, bedrivit underhandlingar med den franska regeringen om en internationell hjälpoperation till förmån för dem som lider i Centralamerika. Det initiativet har vi tagit helt på egen hand, utan något påpekande från socialdemokraterna. Jag säger inte detta för att mucka gräl med Gertrud Sigurdsen om svensk politik visavi Centralamerika, men jag tycker det är så onödigt och fånigt att denna debatt ständigt skall behöva föras. I högtravande och beskäftiga formuleringar skall man av den ena socialdemokraten efter den andra få veta att regeringen inte gör någonting. Den skulle möjligen instämma i vad socialdemokraterna har sagt.
Fru talman! Fru Sigurdsen vidhåller sitt försvar för Olof Palmes framfart här i dag. Vad Gösta Bohman tänker och tycker om El Salvador framgick av hans odelade instämmande i regeringsdeklarationen, som ju med rätta innehöll åtskilligt om El Salvador. Vad Turkiet beträffar borde fru Sigurdsen känna till att moderata samlingspartiets representant i Europarådet aktivt har deltagit i arbetet på att få en reaktion till stånd i rådet mot vad som försiggår i Turkiet och delvis varit framgångsrik. Inger Lindquist har gjort detta såsom representant för moderata samlingspartiet, och hon kommer säkert att beröra denna sak i sitt anförande senare. Jag vidhåller att Olof Palmes språkbruk och uttryckssätt samt arrogans i dag är förnedrande för Sveriges riksdag. Han borde veta bättre.
Fru talman! Jag kan inte heller nu sätta punkt, Ola Ullsten. Ja, för mig blir det väl så, eftersom detta är den sista replik jag har. Ola Ullstens historieskrivning var kanske inte riktig när det gällde det fransk-mexikanska förslaget. I min debatt med Ola Ullsten i höstas just om detta, ville Ola Ullsten nästan göra gällande att Sverige hade varit före med dessa synpunkter. Frankrike och Mexico hade t.o.m. kommit efter. Jag skulle vilja fråga: Vad avser regeringen att göra för att ytterligare få gehör för den mexikanska fredsplanen? Ola Ullsten ville ha uppgifter om i vilka frågor vi har varit före, och jag skall leverera sådana. Vi kan ta exempel från det biståndspolitiska området, däri första hand vi socialdemokrater har drivit fram de insatser som nu gjorts när det gäller Dominikanska republiken, Jamaica och Nicaragua. Vi är givetvis tacksamma över att dessa förslag återfinns i budgetpropositionen året efter det att vi har motionerat. Vi när en förhoppning om att också vår motion om ökat humanitärt stöd just till flyktingar i Latinamerika skall biträdas av mittenpartierna i riksdagen. Detta var några bevis, med anledning av det allmänna tal som Ola Ullsten påstår att jag här gör mig skyldig till.
Fru talman! Det finns säkert en och annan motion som socialdemokrater har väckt som det har funnits anledning att ta fasta på. Det har över huvud taget funnits en samstämmighet när det gäller biståndspolitikens inriktning som gör det svårt att veta vem det egentligen är som tar initiativ till vad. Jag tycker att den debatten kan vi lämna därhän.

Fru talman! Människor längtar efter fred. Men ingenting synes så ouppnåeligt som fred och trygghet på vår jord. Man skapade en gång Nationernas förbund för att säkra den eviga freden. Men det är snarare det eviga dödandet som har säkrats. Under andra världskriget dödades 50 miljoner människor och 35 miljoner blev invalidiserade. Efter andra världskriget har krigandet fortsatt och ytterligare 25 miljoner människor dödats. Vad som ligger framför oss är risken för ytterligare död och dessutom förintelse av hela vår civilisation genom en fortsatt kärnvapenupprustning. Det finns i dag 54 000 atombomber, och de motsvarar 13 miljarder ton trotyl, vilket gör 3 ton för varje människa på jorden. Vi dör för mycket mindre än så. Upprustning sker också med biologiska och kemiska vapen. De fruktansvärt giftiga nervgaserna dödar snabbt och smärtsamt. Också ett biologisktkemiskt krig innebär katastrof för mänskligheten. Mycket av den upprustning som stormakterna står för är avsedd för användning i Europa. Det är där stormakterna tänkt sig att avgörandet skall stå. Oavsett var ett krig börjar, i Mellersta Östern eller kring Persiska viken, är det Europa som skall vara krigsskådeplats och Europas folk som skall plågas. fram särskilda vapen, neutronbomben, för användning just i Europa, ett vapen som, det kan vi räkna med, sänker tröskeln för ett kärnvapenkrig. Stormakterna måste ta sitt ansvar i världen — för framtiden och för människans överlevnad på jorden. Automatiken i de militärindustriella komplexens utveckling måste stoppas. Vi måste få ett fullständigt kärnvapenprovstopp, en konvention om kemiska vapen, en allmän och fullständig nedrustning. Vi måste ta upp frågan om de marina rustningarna, som står helt utanför nedrustningsarbetet. Både USA och Sovjet upprustar ju också på havet. Vi måste ta itu med den fortgående militariseringen av rymden, där satsningen ökar på satelliter med krigföringskapacitet. Det är märkligt att inte socialdemokraterna har vaknat upp ännu i frågan om rymdens militarisering. De kanske tror att det som händer i rymden är något slags science fiction. Socialdemokraterna är ofta litet tröga att komma i gång. Det tog tid innan de började intressera sig för en kärnvapenfri zon i Norden. Den frågan tog jag upp i riksdagen 1980, och sedan kom socialdemokraterna efter 1981. Det var samma sak med Nicaragua. En av USA:s nedrustningsexperter, Paul Waruke, sade i fjol att han inte tvivlade en sekund på att vi har ett rymdkrig på halsen inom ett årtionde, om vi inte förhandlar fram ett avtal som sätter stopp för utvecklingen. Kanske ett uttalande från så auktoritativt håll kan få socialdemokraterna att vakna. Men som vanligt är det bättre att stämma i bäcken än i ån. Sverige måste arbeta i internationella sammanhang också med denna fråga. Den bör självfallet tas upp på FN:s andra nedrustningssession nu i vår i New York. Stormakterna har huvudansvaret för att få i gång en verklig nedrustning. Leonid Bresjnev förklarade i går i ett tal att Sovjetunionen var beredd att frysa det sovjetiska programmet för medeldistansrobotar i Europa och att upphöra med utbytet av de gamla SS-robotarna mot nya. Finns något positivt bakom detta utspel? Eller anser sig Sovjetunionen ha tillräckligt mycket med SS 20, så att man kan kosta på sig denna gest? Varje positivt förslag, vare sig det kommer från USA eller från Sovjet, förtjänar dock intresse. Men även ett litet land som Sverige har ansvar när det gäller nedrustning och fred. Det ansvaret fyller vi på ett föredömligt sätt ute i världen. Sverige är pådrivande i det internationella nedrustningsarbetet, och det är viktigt att vi fortsätter med det och också skärper våra insatser. Alla goda krafter måste samverka både nationellt och internationellt för att göra FN:s andra nedrustningssession så framgångsrik som möjligt. Ett av de mest angelägna projekt som tagits fram under senare tid är studien om sambandet mellan nedrustning och utveckling. Det var Sverige som tillsammans med övriga nordiska länder tog detta initiativ. En av studiens huvudtankar är att världen kan endera fortsätta kapprustningen med nuvarande takt eller söka snara lösningar inom en ny ekonomisk och politisk världsordning. Man kan inte göra bådadera. Kapprustningen och underutvecklingen måste lösas tillsammans, eller så kommer båda att förbli olösta hot mot mänsklig överlevnad. Upprustningen i världen är ett hot mot människor i stället för ett skydd. Detta upplever fler och fler. Den folkliga opinionen för nedrustning växer. Fredsarbetet är intensivt. Detta är enligt min mening kungsvägen till nedrustning: att folken tar sina öden i sina egna händer, att vi alla vägrar att acceptera den vanvettiga upprustningen. Centerns kvinnoförbund, som är vårt största politiska kvinnoförbund, har engagerat sig kraftfullt i fredsarbetet. Vi har försökt bredda kunnandet genom temamöten och mötespaket. Vi har i avdelningsmöten och i offentliga sammanhang och på torgmöten fört ut nedrustningsfrågorna och också gjort hänvändelser till USA och Sovjet i olika sammanhang. Just i dag diskuterar förbundsstyrelsen hur vi skall gå vidare i arbetet och lägger fast riktlinjer för vidare manifestation. Folkrörelsernas roll i detta arbete är oerhört viktig — men vad är viktigast för socialdemokraterna? Är det att få ett brett engagemang eller att få ett socialdemokratiskt engagemang? Tjänar fredsarbetet ytterst syftet att stärka socialismen? Jag hoppas att det inte är så, för vad som behövs är samling till krafttag för freden. En ökad öppenhet och ett bredare samarbete över partioch organisationsgränser skulle enligt min mening vara någonting utomordentligt angeläget. Vi behövs allihop i det här arbetet. Förhållandena i Centralamerika har diskuterats här. De blir alltmera djupt oroande. El Salvador hotar att utvecklas till ett nytt Vietnam. I Guatemala och El Salvador begår regimerna ständiga brott mot de mänskliga rättigheterna. 21 000 civila har dödats. Flyktingströmmarna växer till Nicaragua, Costa Rica och Honduras. Nicaragua är utsatt för en hotfull kampanj av Reaganadministrationen. Bistånd och internationellt stöd motarbetas från USA, som planerar en kommandostyrka mot Nicaragua, som i går — som vi har hört och sett — införde undantagstillstånd. Här behövs kraftfullt stöd för hela denna del av världen, både ekonomiskt och opinionsmässigt. Mexicos fredsplan är ett välkommet initiativ, som både behöver och kräver vårt stöd. Ett annat land som strålkastarljuset måste riktas mot är Uruguay, som enligt FN:s flyktingkommissarie i Rio de Janeiro har det hårdaste förtrycket i Sydamerika. Han ansåg det också vara förvånande att det var så tyst om förhållandena i Uruguay. Kommittén för anhöriga till politiska fångar i Uruguay har tagit initiativ till ett delegationsbesök i Uruguay för att studera de politiska fångarnas situation. I delegationen ingick bl.a. en representant för Centerns kvinnoförbund. I sin rapport säger delegationen bl.a. att det f. n. finns omkring 1500 politiska fångar i Uruguay. Situationen i kvinnofängelset Punta de Rieles är enligt samstämmiga uppgifter från anhöriga och advokater fruktansvärd. Ett exempel på det är det återinförda straffarbetet. Ett annat exempel är den totala avsaknaden av medicinsk vård i Punta de Rieles. Fångarna förvägras att ta emot medicin, och t.o.m. vitaminer, från de anhöriga. Den enda ”tandvård” som nu existerar är att kvinnorna drar ut tänder på varandra. Psykisk tortyr används för att bryta ner de fångar som inte knäcks av den fysiska tortyren. Ett sätt är att låta dem leva i ovisshet om när de skall friges, även om de för länge sedan har avtjänat sina straff. Ett annat sätt är godtyckliga bestraffningar för brott mot regler som kan ändras från den ena dagen till den andra. Ofta får fången veta att hon skall bestraffas men inte vad straffet består i eller när det skall verkställas. För de manliga fångarna är isolering i olika former, bl.a. på ”La Isla”, ön, både fysisk och psykisk tortyr. De anhöriga lever ofta under små omständigheter. Deras möjligheter att arbeta försvåras hela tiden. Bara det faktum att de har en anhörig i fängelse leder inte sällan till tvångsarbetslöshet eller påtvingad förtidspension. Det är angeläget att Sverige medverkar till att bilda internationell opinion för frigivning av de politiska fångarna och för stöd till deras anhöriga. Påtryckningar bör ske från svensk sida på myndigheterna i Uruguay, genom FN och i andra internationella sammanhang. Sverige bör verka för att en FN-delegation reser till Uruguay för att undersöka och diskutera mänskliga rättigheter med myndigheterna där. Just i dagarna har en delegation från Centerns ungdomsförbund kommit hem från en studieresa i södra Afrika, där man träffat representanter från ledningarna i ANC och SWAPO, från MPLA i Angola och Unip Youth League i Zambia. CUF:arna rapporterar att desperationen stiger bland de vita i Sydafrika. Senaste beviset för detta är rekryteringen av polska flyktingar för bosättning i Sydafrika. Drygt 5 000 polska flyktingar har sedan december bosatt sig där. Förtrycket inne i Sydafrika och Namibia förstärks nu kontinuerligt. Ett bevis för denna utveckling är ökningen av de militära styrkorna i Namibia. F.n. har Sydafrika mer än 100 000 man i Namibia — en siffra som har ökat med mer än 30 000 det senaste året. I Sydafrika har fattats beslut att flytta de politiska fångarna från den ökända fängelseön Robben Island utanför Sydafrikas västkust till hamnstaden Walvis Bay i Namibia. Detta tillsammans med att Sydafrika de senaste månaderna har inkorporerat nya områden och öar till Walvis Bay-området är ett försök från Sydafrikas sida att se till att hamnstaden inte skall ingå i ett fritt Namibia. Därigenom kan Sydafrika även i framtiden kontrollera Namibias ekonomi. Dessa försök att sabotera en fredlig lösning av Namibia-konflikten understöds i dag av framför allt Reaganadministrationen i USA. Sovjets imperialism framträder klart när man ser deras fiskebåtars dammsugning av fiskevattnen utanför Angolas kust. Det är det pris som Angola får betala för det sovjetiska ”biståndet” , framför allt vapenimporten, som har ökat på grund av Sydafrikas attacker. Detta bör man kanske påpeka, när man talar om att Sovjet är dessa länders vänner. Fru talman! Vi har mycket att uträtta i världen mot våld och lidande och för mänskliga rättigheter och fred. Ingen får undandra sig del i detta ansvar. Vi har var och en ett ansvar för kommande generationer, för överlevnad och mänsklighetens framtid över huvud taget.

Fru talman! Jag vill bara säga till Olle Göransson att den första delen av inlägget väl berodde på en missuppfattning. Jag framhöll, liksom Olle Göransson gjorde, vilken fin insats Sverige gör över huvud taget när det gäller internationell nedrustning. Jag sade t.o.m. att Sverige under lång tid har varit föredömligt i det arbetet. När det gäller den kärnvapenfria zonen, som fortfarande är en av de mest angelägna frågor vi har att arbeta med, konstaterade jag bara faktum, nämligen att det tog litet tid för socialdemokratin att komma i gång i denna fråga. Men sedan ni kommit i gång finns det väl knappast någonting att anmärka på ert agerande. Här har vi tvärtom i utrikesutskottet kunnat enas om gemensamma skrivningar, som har inneburit att vi verkligen ställer upp både för en kärnvapenfri zon i Norden och för ett kärnvapenfritt Europa. Sedan fick jag det goda rådet av Olle Göransson att jag skulle undervisa moderaterna — ”regeringskollegan”, som Olle Göransson sade. Nu är vi ju inte regeringskolleger längre. Jag räknar ändå med att moderaterna får ta ansvar för sin politik och sitt fredsarbete, medan jag får ta ansvar för det som vi uträttar inom centerrörelsen.

Fru talman! Det går aldrig, Olle Göransson, för någon — vem det vara må — att vila på gamla lagrar, utan här måste vi ständigt arbeta vidare och gå in i kampen för de frågor som rör fred och nedrustning. Det finns ändå en förståelse mellan oss i de här frågorna, och vad som behövs är att vi verkligen samlar alla våra krafter. Vi behövs alltihop, som jag har uttryckt det. Vi måste försöka få till stånd en ökad öppenhet och ett bredare samarbete över partigränserna, om vi skall kunna lyckas med nedrustningsoch fredsarbetet över huvud taget. Olle Göransson gjorde några allmänna kommentarer beträffande vilka partier som center-folkparti-regeringen samarbetar med. Regeringen är ju en minoritetsregering, och vi har samarbetat bl.a. med socialdemokraterna, t.ex. när det gäller skatteuppgörelsen. Jag tror att det är i det breda mittfältet isvensk politik som vi har att koncentrera det politiska arbetet och även söka lösningar på de många ekonomiska problem som vi har att möta i framtiden.

Fru talman! I de stora världspolitiska sammanhangen är och förblir Sverige ettlitet land. Våra möjligheter att direkt påverka andra länders utrikespolitik är små. Men det innebär inte att vi är utan inflytande i de stora internationella : sammanhangen. Vi tycks ha en roll som världssamvete. Och så må det vara, så länge yttringarna ger uttryck för åsikter grundade på vår allmänt vedertagna inställning till demokrati, mänskliga rättigheter och deras tillämpning. I de frågorna får vi aldrig tiga. Det är vår moraliska skyldighet att påtala överträdelser mot mänskliga rättigheter, tortyr, massakrer och ofrihet var sådant än förekommer. Svensk påverkan på det internationella skeendet äger huvudsakligen rum inom internationella organ och givetvis i första hand i FN. Man får inte bortse från att inflytande har betydelse i första hand där dessa internationella organisationer själva har makt. Därvid finns det en tendens att överskatta FN:s betydelse. Det mest typiska exemplet på svagheten finner man på nedrustningsområdet. Konferens efter konferens, årtionde efter årtionde har regeringarna i FN, liksom i CD, demonstrerat sitt stora intresse för nedrustning, samtidigt som upprustningen fortsatt i oförminskad grad. FN är likväl oumbärligt, inte minst ur säkerhetspolitisk synpunkt. Så länge samtalen pågår finns det skäl att anta att missförstånd undanröjs och att konflikter kan begränsas. Den kommande extra FN-sessionen för nedrustning har inte som den föregående föregåtts av spekulationer, förhoppningar och förväntningar om konkreta resultat. Det är ett konstaterande som inte bara gäller vårt land. Madridkonferensens misslyckande hittills har stävjat sådana förväntningar, och det är att beklaga. Det rådande världspolitiska läget har ytterligare urholkat tron på att en vändpunkt vad gäller världens upprustning skulle vara förestående. Denna pessimistiska syn får emellertid inte hindra oss i våra ambitioner att med konkreta förslag och intensivt arbete sträva efter att nå åtminstone något steg närmare FN:s ursprungliga huvudmål. Vi har i dag mer än någon gång tidigare ett starkt stöd därför från hela vår befolkning, skönjbart genom ett ökat misstroende mot regeringars förmåga att utan starka folkliga påtryckningar nå några resultat när det gäller nedrustningen. Och här finner jag skäl att med några ord beröra vad som sades till Gunnel Jonäng angående moderaternas inställning till fredsarbetet. Olle Göransson nämnde att man skulle ha engagemang. Det är inte något fel på engagemanget. Det är bara det att det icke räcker med engagemang för freden. Vi måste också ha kunskap nog att känna fredens villkor. Det redovisades — och det vet Olle Göransson lika väl som jag — på folkriksdagen och det har också redovisats i pressen, att det funnits direkta och bevisade kontakter mellan fredsarbetet i våra grannländer Norge och Danmark och intressen från Sovjets sida. Vi har velat påpeka att sådana intressen finns. Därmed menar vi inte att vi inte på alla sätt skulle stödja de tusentals — ja, hundratusentals — svenska medborgare som aktivt tror på freden, vill arbeta för freden och vill aktivt delta i ett fredsarbete. Samtidigt som framgångarna tycks avlägsna vad gäller att nå resultat av nedrustningsansträngningar arbetar FN aktivt på ett dokument som är det i särklass största lagstiftningsarbetet inom FN:s ram och som kommer att få ett avgörande inflytande på utnyttjandet av havsresurserna i världen. Jag syftar då på de nu återupptagna och förhoppningsvis slutgiltiga havsrättsförhandlingarna för att en ny havsrättskonvention skall kunna undertecknas i höst. Traditionellt har haven hittills tjänat tre syften: transport, fiske och krigföring. I oceanernas väldiga djup finns dock rikedomar av enorma mått: mineralier och kemikalier liksom olja — rikedomar som allt fler länder i takt med den tekniska utvecklingen drömmer om att få exploatera. I dag saknas klara bestämmelser om rätten att tillgodogöra sig dessa fyndigheter samtidigt som den tekniska utvecklingen påskyndar möjligheten till utnyttjande. De vanliga 4 sjömilens territorialgräns har i de flesta stater utvidgats till att vara 12 — så också i vårt land. Vissa stater gör nu anspråk på ekonomiska zoner på 200 nautiska mil, där exklusiva exploateringsrätter skulle tillfalla kuststaten. Detta skulle innebära att 35 20 av världshaven skulle förvandlas till mer eller mindre nationellt territorium. Enorma rikedomar skulle tillfalla kuststaterna. Det är därför viktigt att de här frågorna regleras rättsligt. FN:s 22:a generalförsamling förklarade 1967 att havsbotten är mänsklighetens gemensamma arvedel. Något dokument om detta har ännu inte vunnit allmän anslutning, och svårigheten att nå enighet beror på flera olika intressekonflikter — mellan kuststater och icke kuststater, mellan ioch u-länder, mellan olika miljöintressen och mellan olika militära intressen. Sverige har arbetat aktivt på att få till stånd en konvention. Konventionen bör, när den föreligger i sitt slutliga skick, ses som ett exempel på nödvändigheten av att vissa frågor regleras rättsligt inom FN:s ram och därmed bidrar till att undanröja konfliktrisker. Förslaget till konvention är av stor betydelse. Det är därför med besvikelse som vi i dagarna mottar rapporter om att USA in i det sista tycks förhala slutuppgörelsen och därmed kan omintetgöra den fulla uppslutning som förväntas efter 15 års arbete. De sex veckor som återstår till slutdatum måste ge utrymme för en utformning av konventionen som kan godtas av alla stater. För svenskt vidkommande ger den förväntade regleringen knappast några extra fördelar vad gäller tillgången till havsresurser. Vi har liksom Norge emellertid våra sjörättsliga problem på nära håll. Jag syftar då på regeringens eftergifter, som tidigare här har diskuterats, när det gäller förhandlingarna med Ryssland om avgränsningen av kontinentalsockeln i Östersjön. Frågan kom upp i debatt här med utrikesministern. Den togs inte upp i hans ursprungliga anförande. Kvar står att regeringen tycks gå med på att göra en eftergift från den mittlinjeprincip som i alla andra förhandlingar drivs av Ryssland. Den är allmänt folkrättsligt accepterad. Den har varit självklar för svenska folket under de hittillsvarande förhandlingarna, som pågått i snart ett decennium. Uppfattningen att gränsen skall gå mitt emellan Gotland och det baltiska fastlandet har fram till nu utgjort Sveriges officiella förhandlingsposition. Så sker en kränkning av svenskt sjöterritorium som saknar motstycke. Man borde vänta sig att regeringens förhandlingsposition skulle ha stärkts efter denna händelse. Utrikesministern tog, som sagt, i sin deklaration inte upp frågan, men han står tydligen kvar vid att en kompromiss är nödvändig, en kompromiss som innebär eftergifter när det gäller vårt lands rätt till folkrättsligt vedertagen avgränsning av kontinentalsockeln. Vi kan från moderat sida inte acceptera sådana eftergifter, även om det skulle ge vårt land materiella fördelar. Ubåtshändelsen har visat hur allvarlig frågan är. Ett litet land, som efter påtryckningar ger efter för en stormakt, begränsar sin framtida handlingsfrihet. Jag tror, fru talman, att man kan uttrycka vår uppfattning i den enda meningen. Att yttre rymden skulle vara mänsklighetens gemensamma arvedel finns inte nedtecknat i någon konvention. Dess användning har ända in till de senaste decennierna begränsats till astronomiska observationer. Utvecklingen har emellertid gått fort. Vi använder i dag rymden för transporter, och risken för rymdens ianspråktagande för krigföring har ökat i skrämmande grad. Satellittekniken har utvecklats, och även om inte Jules Vernes Världarnas krig är förestående, ökar risken för att ett världskrig kan utkämpas i rymden med allt vad det innebär av vapenutveckling, laserstrålar och annan högenergistrålning. Själva militariseringen av rymden kan få konsekvenser för livet på jorden även utan att krigshandlingar försiggår. Redan i dag förekommer antisatellitsystem, avsedda att förstöra eller skada andra satelliter, och möjligheten av att använda rymdbaserade antirobotsystem diskuteras. Nästa utvecklingssteg blir rymdbaserade kärnvapen eller — kanske än värre att tänka sig — rymdfarkoster med nervgaser eller andra kemiska stridsmedel. Allt tal om kärnvapenfria zoner kan under sådana förhållanden upphöra. Under de senaste 20 åren har nedrustningsarbetet till stor del berört åtgärder mot spridning av kärnvapen, och ett av problemen har varit och är fortfarande att låta u-länderna få tillgång till kärnkraftsteknik utan att risken för spridning av kärnvapen ökar. Problemet med yttre rymden är likartat, bara så mycket större. U-länderna gör anspråk på ökad användning av satelliter för bl.a. kommunikation. Med ett ökat antal satelliter och alltmera tekniska prestanda hos desamma ökar också risken för att satelliter används som vapenbärare. I första hand är naturligtvis detta en fråga för stormakterna. Vi i Sverige kan följa den tekniska utvecklingen och har personella resurser att sätta in i olika internationella förhandlingar. Det är viktigt att andra länder än supermakterna deltar i diskussionerna om rymdfrågor. Även om de ekonomiska resurserna för satellitbekämpning ännu bara finns hos de två stormakterna, måste frågan kontinuerligt uppmärksammas också från andra länders sida. FN:s andra rymdkonferens skall äga rum i höst i Wien. Huvudsakligen skall den fredliga satellitanvändningen diskuteras. Det är viktigt att vi från svensk sida uppmärksammar de upprustningsrisker som föreligger med en ökad satellitanvändning. Inte minst har signaler från Sovjetunionen skapat oro för vad som egentligen håller på att hända. Vi i Sverige har skapat oss ett internationellt anseende för våra seismografiska uppföljningar av kärnvapenexplosioner. Det är önskvärt att vi på samma sätt kan ligga långt framme också när det gäller att kontrollera upprustningen av rymden. Sådana insatser kan indirekt ses som en del av vår egen säkerhetspolitik. Denna är helt beroende av en fredlig utveckling i världen, och de säkerhetspolitiska ställningstagandena relateras i allt högre grad till den tekniska utvecklingen. Ännu tror vi att människan har denna i sin hand. Men ju längre utvecklingen går, desto mera katastrofala följder för hela världen får en enda mänsklig felbedömning. Därför är det viktigt att den tekniska utvecklingen och dess användning kontrolleras av internationella organ. Där har Sverige en uppgift som vi inte får svika i framtiden heller.

Fru talman! Olle Göransson och jag är i allra högsta grad överens i den här frågan. Jag vågar säga det därför att jag vet att Olle Göransson — med sitt arbete i försvarsutskottet — är en försvarsvän. Problemet med fredsrörelsen — med många av fredsrörelserna — har varit att man har velat förfäkta, och ha som ett huvudmål, en ensidig svensk nedrustning. Jag är helt övertygad om att Olle Göransson och jag är överens om att detta inte är vad vi menar med en aktiv fredsrörelse. Men däremot hör jag självfallet till dem som tycker att det är en välsignelse att leva i ett land där var och en kan få ansluta sig till vilken organisation han vill — även sådana med kommunistiska förtecken. Och jag delar Olle Göranssons förhoppning att ett mera intensivt arbete i en sådan fredsorganisation, och ökade kunskaper, kanske kan få dess medlemmar på bättre tankar. När det gäller kunskaperna inom fredsrörelserna har det ju faktiskt varit så, att vad man från socialdemokratisk sida har velat föra fram förslag om har varit ett allmänt stöd till fredsrörelserna. Man har inte velat befrämja upplysning, utbildning och kunskap, som dels hade kunnat göra att de människor som tillhör dessa rörelser själva skulle få något ut av det, dels hade kunnat ge rörelserna möjlighet att i högre grad och mera kraftfullt verka just i fredens tjänst — och inte i någon sorts ensidig svensk nedrustnings tjänst. Det är där skillnaden finns.